Herr talman! Situationen i Nicaragua är utan tvivel mycket svår, genom de inblandningar som sker från olika håll. Men om man går igenom de olika källor som rapporterar om situationen i dag när det gäller mänskliga rättigheter, finner man en hel del som kan göras inifrån landet, trots den svåra situation som råder där. Man kan från regeringens sida åstadkomma bättre förhållanden i fängelser och när det gäller försvinnanden. Det är inte något som styrs utifrån, utan det styrs av sandinisterna själva. I rapporter från Röda korset och Rädda barnen finns det exempel på att sandinisterna har behandlat miskitoindianerna på ett sådant sätt att 10 000 av dem har tvångsförflyttats. Man har bränt deras bostäder och huggit ner deras fruktträd, och 9 000 av dem har flytt till Honduras. Det finns flera exempel av det slaget att ta fram, och det är därför jag frågar om man inte från svensk sida — med tanke på vår u-hjälp — ständigt kan erinra regeringen i Nicaragua om att mycket återstår att göra beträffande mänskliga rättigheter. Exempelvis skall svensk hjälp i form av livsmedelsbistånd inte säljas ute på marknaden, och det skall dessutom fördelas så att man inte kan tala om en press på folk i röstsammanhang — utan ransoneringskort är det svårt att leva. Det är en mängd sådana detaljer där vi kan bidra en hel del.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder har frågat mig om den svenska regeringen har protesterat hos de vietnamesiska myndigheterna mot att en vietnamesisk ekonom inte beviljades utresetillstånd för att kunna delta i ett seminarium arrangerat vid Stockholms universitet. Låt mig först fastslå att Staffan Burenstam Linder och jag har samma syn på de vietnamesiska myndigheternas handlande. Ekonomen Nguyen Xuan Oanh borde ha fått utresetillstånd. Eftersom Staffan Burenstam Linder i sin fråga ger intrycket av att utrikesdepartementet och ambassaden i Hanoi först på ett sent stadium engagerat sig till Nguyen Xuan Oanhs förmån, vill jag inför kammaren redovisa ärendets gång. i: Inbjudan att delta i seminariet överlämnades till Nguyen Xuan Oanh för över ett halvår sedan och överlämnades också samtidigt för kännedom av svenska ambassaden i Hanoi till Vietnams utrikesoch planeringsministrar. Detta skedde just för att underlätta utreseviseringen och för att visa vilken vikt besöket tillmättes i Stockholm. Jag vill påpeka att planeringsministern också är vice premiärminister och i likhet med utrikesministern medlem av det kommunistiska partiets politbyrå. Ambassaden påminde sedan fortlöpande de vietnamesiska myndigheterna. Dessutom har Vietnams ambassad i Stockholm fått påminnelser från utrikesdepartementets sida. Det företräde vid sen tidpunkt i det vietnamesiska utrikesdepartementet som Staffan Burenstam Linder hänvisar till är således bara det senaste ledet i en serie av svenska påstötningar.

Herr talman! Jag ber att på frågeställarens vägnar få tacka för svaret på frågan. För en tid sedan hölls, som utrikesministern nämnde, vid Stockholms universitets centrum för ostasiatiska studier ett tvådagarsseminarium, till vilket den vietnamesiske ekonomen Oanh hade inbjudits. Vederbörande kunde dock inte infinna sig i Stockholm, trots att resekostnaderna skulle bestridas av Svenska institutet. Orsaken var att de vietnamesiska myndigheterna inte beviljade utresetillstånd. Då begärde den svenska ambassadören företräde på utrikesdepartementet i Hanoi för att framföra det svenska önskemålet att utresetillstånd skulle ges. Ambassadören beviljades en sådan Av utrikesministerns svar framgår att vi har samma syn på de vietnamesiska myndigheternas handlande. Det är bra att vi kan slå fast det. Jag anser det vara självklart att Sverige skall protestera mot detta förnyade övergrepp från de vietnamesiska myndigheternas sida. På frågan om regeringen har protesterat svarar utrikesministern att den vietnamesiska ambassaden i Stockholm har fått ”påminnelser” i ärendet. Då blir min följdfråga: När skedde det? Är det fråga om upprepade påminnelser efter det att det slutgiltiga beslutet om att neka utresetillstånd hade fattats? Jag vill också fråga: Har påminnelserna haft karaktären av en protest mot handlandet — en protest som man även i Hanoi klart och entydigt kan uppfatta?

Herr talman! Jag har redovisat vad de svenska myndigheterna i Stockholm och Hanoi har gjort för att stödja Oanhs ansökan om utresevisum. Det har varit kontakter ända upp på ministernivå. De vietnamesiska myndigheterna kan inte hysa något tvivel om vårt missnöje. Påstötningen hos ambassaden i Stockholm gjordes i så god tid att det har varit möjligt att ta hänsyn till den. Jag tycker inte att det är riktigt att anklaga oss för att vi inte har avlämnat en formell protest utan tillkännagivit vår vilja på det sätt som vi har gjort. Inte minst från moderat håll brukar det gärna hävdas att stramhet och återhållsamhet bör tillämpas i utrikespolitiken. En formell protest är något som bör förbehållas sådana situationer där svenska rättigheter har kränkts. Däremot kan man, när man vill stödja en enskild organisation eller en universitetsinstitutions inbjudan till en utländsk gäst, mycket väl stöta på en regering på det sätt som vi i detta fall har gjort. Men jag har den inställningen att en protest bör förbehållas situationer då en svensk person, juridisk eller fysisk, inte har fått sina intressen tillgodosedda eller då den svenska statens intressen inte har blivit beaktade.
Herr talman! Jag hoppas att utrikesministern kan bekräfta att innehållet i påminnelserna har en sådan karaktär att myndigheterna i Hanoi verkligen är på det klara med hur missnöjda vi är med handläggningen av ärendet. Jag delar inte utrikesministerns uppfattning om protester. Jag anser att en protest borde ha avgivits efter det att beslutet att neka utresetillstånd hade fattats. Det var en inbjudan från Sveriges sida. Resan skulle finansieras av Svenska institutet, och utrikesministern har här i kammaren sagt att regeringen har påmint om att det svenska intresset av att Oanh får utresetillstånd borde ha tillgodosetts. När myndigheterna i Vietnam inte uppfattar detta och efterkommer vår önskan, bör enligt min bestämda mening den svenska regeringen protestera.

Herr talman! Den sovjetiska inspektionen av svenska fiskefartyg i den s.k. vita zonen har föranlett Jan-Erik Wikström att fråga mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av det som inträffat. Den 16 april ägde sovjetiska inspektioner av tre svenska fiskefartyg rum på positioner som är belägna i det område öster om Gotland som utgör en s.k. vit zon och som alltså är öppet för fiske av fartyg från alla nationer. Inspektionen utfördes ombord på de svenska båtarna. Enligt fiskarnas uppgifter innefattade inspektionen emellertid aldrig uppmaningar till dem att lämna de aktuella vattnen. I anledning av det inträffade begärde utrikesdepartementet en förklaring från den sovjetiska ambassaden. Det sovjetiska svaret lämnades muntligen av det sovjetiska ministerrådet vid ett besök hos utrikesdepartementets rättschef den 2 maj. Enligt detta svar kommer de sovjetiska fiskeriinspektionsorganen att i framtiden avhålla sig från sådana inspektioner i det omstridda området förutsatt att vederbörande svenska organ uppträder på samma sätt.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är uppenbart att det i det här ärendet har rått oklarhet på både sovjetisk och svensk sida, och det är bra att den här frågan nu har klarlagts på båda sidor. Jag konstaterar att utrikesdepartementet har skött saken på ett utmärkt sätt.

Herr talman! Ivar Franzén har, med hänvisning till att regeringen bemyndigat mig att tillkalla en särskild utredare för att utreda energiforskningens inriktning, omfattning och inplacering i det totala forskningssystemet, frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att redan under utredningsarbetet möjliggöra ett parlamentariskt inflytande på energiforskningens framtida inriktning, omfattning och organisation. Av direktiven till utredningen framgår bl.a. att arbetet bör ske i nära samarbete med de organ som nu har ansvar för skilda delar av forskningsprogrammet. Eftersom styrelserna för dessa organ i allmänhet är parlamentariskt sammansatta finns där möjligheter för oppositionspartierna att följa utredningsarbetet. Också i övrigt bör samråd ske med andra berörda statliga myndigheter och organ, vilket ofta innebär möjligheter för representanter för oppositionspartierna att följa arbetet och framföra sina synpunkter. Betänkandet från kommittén kommer senare på vanligt sätt att remissbehandlas för att ge berörda myndigheter och olika organisationer och enskilda möjlighet att framföra synpunkter på kommitténs arbete innan regeringen lägger fram sina förslag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för svaret. Efter att ha läst direktiven kan jag konstatera att statsrådet lägger mycket stor vikt vid hur energiforskningen framdeles skall utformas. Frågans vikt framgår också av den tidigare behandling som den fick i riksdagen. Denna behandling mynnade ut i uppdraget till regeringen. Jag tycker emellertid att svaret är magert. Och oppositionens möjligheter att följa utredningsarbetet är små. Med tanke på frågans bakgrund — den fick en ganska intensiv behandling vid utskottets och kammarens prövning — hade det varit välbetänkt att redan från början ge oppositionen en möjlighet att föra fram synpunkter och påverka. Då skulle man kanske få en smidigare handläggning och ett från alla synpunkter mera genomarbetat förslag. Är energiministern inte beredd att överväga möjligheten att låta någon typ av parlamentarisk referensgrupp följa detta arbete så att man kan få en samlad och kontinuerlig medverkan från oppositionen?

Jag tycker inte att detta är särskilt mycket att göra sak av, eftersom arbetet skall ske i nära samråd med bl.a. energiforskningsnämnden, där ju alla oppositionspartier är företrädda.
Herr talman! Jag tror att energiministern och jag i grunden besjälas av samma målsättning, nämligen att få ett så väl genomarbetat material som möjligt och ett så bra underlag som möjligt för detta viktiga beslut. Energiforskningen är ju, precis som energiministern säger, ett viktigt styrinstrument för energipolitiken. Jag kan då konstatera att vi på en punkt har delade meningar. Jag anser att det hade varit bättre om oppositionen från början hade haft en samlad möjlighet att delta i eller i varje fall anlägga synpunkter på utredningsarbetet. bo i närheten av kraftledningar Energiministern har valt att tills vidare hålla utredningsarbetet inom eget revir med vissa splittrade insynsmöjligheter. Jag beklagar detta.

Herr talman! Gunnel Jonäng och Bertil Måbrink har ställt några delvis sammanfallande frågor till mig om sambandet mellan kraftledningar och cancer. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först säga att beslut om tillstånd för överföringsledningar föregås av ingående planering och prövning. Sålunda sker kraftledningsplaneringen i samverkan med bl.a. länsstyrelser och kommuner. I planeringen ingår också att informera markägarna innan tillstånd söks för en ledning. Syftet med planeringen är att åstadkomma ledningsdragningar där också markägarnas synpunkter skall kunna beaktas så långt det är möjligt. I planeringen bör man sträva efter att alltid dra större kraftledningar på sådant sätt att den omedelbara närheten till bebyggelse om möjligt undviks. Frågor om tillstånd prövas av statens energiverk. Energiverket har bl.a. att bedöma vilken inverkan de elektriska och magnetiska fälten från kraftledningarna kan ha på bl.a. människor. Sedan lång tid tillbaka pågår en omfattande forskning för att utröna om exponering för elektriska och magnetiska fält av den styrka som finns vid 400 kV-ledningar medför någon skadlig påverkan på människor och djur. Bl. a. vill jag peka på att det i Sverige just nu pågår den största undersökningen i Europa någonsin när det gäller hälsorisker i arbete vid elproduktion och eldistribution. Något vetenskapligt säkerställt samband mellan högspänningsledningar och effekter av dessa som medför skada på människor har inte kunnat fastställas. Bedömningen grundar sig på de forskningsresultat som föreligger i dag och på de erfarenheter vi har av de 400 kV-ledningar som sedan länge är i drift. Vi kan emellertid inte helt utesluta att risker skulle kunna föreligga. Jag fäster därför stor vikt vid pågående forskning på området, som jag följer med uppmärksamhet. Jag kommer inom kort att kalla experter på området till överläggningar. Skulle pågående eller kommande forskningsarbete ge ett annat resultat än hittills får den bedömning vi gör i dag självfallet omprövas. Jag anser emellertid inte att de fakta som nu föreligger ger anledning till att i avvaktan på ytterligare forskningsresultat förhindra en ombyggnad av kraftledningar till 400 kV.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Birgitta Dahls svar är mycket negativt. Det förstärker intrycket av ointresse för de enskilda människor som berörs i de fall som jag här har tagit upp. Jag har t.ex. frågat vilka åtgärder energiministern är beredd att vidtaga för att minska oron bland de berörda människorna. I svaret sägs ingenting därom. Inte heller vill Birgitta Dahl förhindra en ombyggnad av kraftledningarna från 220 till 400 kV, trots att hon säger att risker inte kan uteslutas. Vi från centerpartiet har flera gånger här i kammaren tagit upp frågan om högspänningsledningarna, bl.a. år 1983. Det gällde då just sambandet mellan ökad cancerfrekvens hos barn som bor i närheten av högspänningsledningar. Man har konstaterat ett statistiskt säkerställt samband, men man kan inte bevisa att högspänningsledningar orsakar cancer. Birgitta Dahl utlovade 1983 fortsatt forskning på detta område. Jag kan nu — år 1985 — konstatera att vi ännu inte lyckats klarlägga sambandet. Jag har studerat de fastigheter och områden i Alfta i Ovanåkers kommun som ligger nära kraftledningar. Somliga fastigheter ligger nära två högspänningsledningar på 220 kV. I en by har man under tio år rapporterat 14 fall av cancer eller missbildningar hos en befolkning på 50-100 personer. Oförklarliga sjukdomar drabbar djuren i området, och djur som betar där blir inte dräktiga. Åtgärder måste snarast vidtas. Det krävs en fortsatt forskning för att utreda orsakssammanhangen. Undersökningar måste till som syftar till kontroll av cancerfrekvensen i de aktuella områdena. Det är mera angeläget än att kontrollera cancerfrekvensen inom hela kommunen. Jag anser att den planerade utbyggnaden av en av ledningarna från 220 till 400 kV inte bör ske förrän undersökningarna är klara. Vi måste se över lagstiftningen. Den gamla ellagen från 1902 måste ändras. Att bygga kraftledningar 9 meter från fastigheter får inte längre ske. Avståndet måste ökas betydligt vid nybyggnader. Den arbetsgrupp, ”Vi som bor nära”, som bildats för att tillvarata bybornas intressen och för att informera allmänheten i dessa frågor anger att 150-200 meter kan anses som en lämplig skyddszon. För de berörda områdena kan det bli aktuellt att helt enkelt flytta kraftledningarna. Kostnaden för en sådan flyttning måste i så fall Vattenfall stå för. Vidare kan det bli aktuellt med ekonomisk kompensation till fastighetsägarna i området när undersökningarna är klara. Människorna måste hållas skadeslösa, med tanke på de ekonomiska förluster som de kan drabbas av. Det krävs att berörda myndigheter verkligen tar sitt ansvar och att de på alla sätt försöker göra någonting för att minska den oro som de drabbade människorna känner. Det gäller människors liv och hälsa.

Herr talman! Även jag tackar energiministern för svaret. Det här med kraftledningarna är ett problem och samma fråga diskuteradesi riksdagen 1979. Vid det tillfället svarade den dåvarande energiministern att det pågår ett omfattande utredningsarbete i Sverige som syftar till att klarlägga vilken inverkan ledningar med hög spänning kan ha på människor Om riskerna av att bo i närheten av kraftledningar och djur som vistas under sådana ledningar. Även nu, sex år senare, får vi samma svar, från den nuvarande energiministern, nämligen att det pågår forskning. Jag hoppas att vi, när det gått ytterligare sex år, inte får precis samma svar på nytt. Någonting har väl ändå kommit fram, Birgitta Dahl. Det anser i varje fall jag. Vissa forskare hävdar att det finns ett statistiskt samband mellan närheten till högspänningsledningar och cancertumörer hos barn. Dr Lennart Tomenius genomförde en sådan undersökning 1979-1983. Ingenjörsvetenskapsakademien har lämnat en rapport, nr 240, där det uttalas en misstanke om ett samband mellan högspänningsledningar och sjukdomar hos människor. Frågan är om det måste läggas fram konkreta bevis, innan man vidtar åtgärder. Jag vill ställa den frågan till energiministern: Är inte grundad misstanke om ett samband tillräcklig för att man måste vidta åtgärder? Människor kräver detta, inte bara i Alfta, det nu aktuella fallet, utan också på andra håll. Åtminstone borde ombyggnaden av kraftledningen vid Alfta från 220 till 400 kV stoppas. Dessutom måste säkerhetszonen göras längre — det är inte mer än 10 m mellan bebyggelsen och ledningen i Alfta. Ett minimikrav är, som också Gunnel Jonäng nämnde, 200 m. Detta borde energiministern kunna uttala sig för och ge alftaborna klart besked om. Den viktiga frågan är alltså: Är inte den misstanke som finns om ett samband tillräcklig för energiministern? Det finns alltså en vetenskaplig misstanke om ett samband mellan högspänningsledningarna och påverkan på människor.

Herr talman! Enligt min mening är det viktigaste man kan göra för att stilla människors oro att med stort allvar driva på och följa forskningen och tala om vad som är sant och inte sant. Jag har haft en sådan här debatt i denna kammare för ett och ett halvt år sedan med Pär Granstedt då jag sade samma sak som nu, nämligen att det är utomordentligt viktigt att vi ser till att undanröja riskerna på detta område, men att vi dess värre ännu inte har kommit så långt — det har vi inte gjort nu heller — att sambandet klart framgår. Det finns ett statistiskt samband, men om det beror på kraftledningarna eller på att de går genom sådana områden i vårt land där det kan finnas andra miljörisker, t.ex. från skogsbesprutningar, som kan ge upphov till liknande sjukdomsfall vet vi inte. Man måste vara utomordentligt noggrann med att klarlägga vad som är de verkliga riskerna för att kunna vidta riktiga åtgärder. En del forskare på området har sagt att det inte är självklart att riskerna i dessa sammanhang är större än riskerna från elektromagnetiska störningar från vanliga apparater i våra hem, som hushållsapparater och TV-apparater. Vi måste alltså ha fakta på bordet, och det har vi icke i dag — något som vi på båda sidor i denna debatt kan beklaga. Jag hoppas att frågeställarna inte ifrågasätter allvaret i det arbete som vi bedriver och som innebär att vi har kontinuerlig kontakt med forskarna. Vi kommer att kalla till en särskild hearing för att i mera formell mening avkräva dem besked om hur långt de har kommit sedan vi träffades senast.

Herr talman! Jag tror verkligen att energiministern gör allt för att driva på forskningen och fastställa vad som ligger bakom det hela. Jag misstror varken energiministern eller regeringen härvidlag. Man säger emellertid att man påvisat ett s.k. statistiskt samband — alltså det finns en vetenskapligt grundad misstanke. Det gäller naturligtvis att fastställa detta och få klara bevis. Men redan den omständigheten att en sådan här misstanke finns, borde inte det resultera i att man redan nu vidtar vissa åtgärder. Flytta då ledningarna ifrån bebyggelsen — det kan man väl ändå kosta på sig att göra! Man måste ju förstå de här människornas oro. Vi vet vad som hänt i Storsveden, där man nu håller på att göra undersökningar. Det är ett oerhört stort antal cancerfall i denna lilla by som högspänningsledningen i dag går igenom. Kan jag få ett svar från Birgitta Dahl på detta, om hon tänker medverka till att man, om det nu skall dras en ny ledning, ser till att ledningen kommer att gå minst 200 meter från bebyggelsen? Energiministern kan väl ge ett sådant klart besked till befolkningen i Alfta, att energiministern skall verka för att ledningen dras på detta sätt.

Herr talman! Det grundläggande måste vara att ett samhälle inte får utsätta sina invånare för risker. Det pågår en forskning på det här området, och det är viktigt och bra att Birgitta Dahl följer forskningen. Men samtidigt måste vi inse att ett samhälle inte får utsätta invånarna för sådana här risker över huvud taget. Det skall bli överläggningar mellan experter, säger statsrådet. Det skulle vara väldigt bra om Birgitta Dahl också tog med företrädare för de människor som berörs av de här frågorna, de människor som bor i de utsatta områdena. Birgitta Dahl gav inte något svar på de frågor som har ställts här. Men det är viktigt att man vidtar åtgärder och att man möjliggör flyttning av ledningar. Det är vidare nödvändigt att man säger nej till utbyggnad av de aktuella ledningarna i här berörda områden. Samhället måste ta sitt ansvar för de enskilda människorna, och människors liv och hälsa måste komma i första hand. Myndigheterna får inte agera utifrån kortsiktiga ekonomiska intressen och strunta i konsekvenserna för enskilda människor. Jag känner oro och, jag vet att människorna i de här områdena också känner oro. De frågar sig: Kan man över huvud taget lita på myndigheterna, kan man lita på myndigheternas objektivitet, när dessa undersökningar skall göras i området?

Herr talman! Det är bra att vi har rett ut frågan om förtroendet för det sätt på vilket arbetet följs och hur vi försöker driva på detta arbete för att fastställa vad som är sant och inte sant. Då kommer vi till frågan om ledningsdragningen. Det framgick ju redan av mitt svar inledningsvis, att när energiverket och i sista hand regeringen tar ställning till hur sådan här ledningsdragning skall ske, så skall man bedöma bl.a. vilken inverkan som de elektriska och magnetiska fälten från kraftledningar kan ha t.ex. på människor. Och så kommer självfallet att ske. Vi har ännu inte tagit ställning till hur den här ledningsdragningen skall göras. Nu är det faktiskt ofta ett problem, som man inte tänker på, att efter det att sådana här ledningar har dragits, så bygger människor hus väldigt nära ledningarna. Om det ligger hus nära en ledning, beror det således inte alltid på att ledningen har byggts nära husen, utan det kan förhålla sig tvärtom. Den enda som kan förhindra att man bygger hus för nära en kraftledning är kommunen, som kan införa byggnadsförbud. I den bedömning som vi gör har vi emellertid att ta hänsyn till dessa frågor, och det kommer vi självfallet också att göra.

Herr talman! Jag vill bara säga att det just i Alfta finns en gård som Vattenfall en gång erbjöd sig att flytta när man byggde kraftledningarna, men Vattenfall var å andra sidan inte berett att betala vad flyttningen kostade. Om detta är den riktlinje som Vattenfall kommer att tillämpa, tycker jag att det är helt oacceptabelt. Myndigheterna måste vara beredda att ge den kompensation som är nödvändig, att betala vad det kostar.
Herr talman! För den händelse det inte klart har framgått vill jag bara säga att jag är överens med Gunnel Jonäng om att man bör flytta den nuvarande ledningen och avvakta med den planerade 400 kV-ledningen. Jag tvivlar inte på att regeringen och energiministern gör allt för att få fram forskningsresultaten. Men jag vill gärna säga att jag är litet skeptisk mot att man har tillåtit en viss person att utreda missbildningsskador vid Bollnäs sjukhus. Jag hyser inte något särskilt stort förtroende för personen i fråga — var och en vet vem jag syftar på.
Herr talman! Jag vill inte inlåta mig på den typen av misstänkliggöranden. Jag vill bara säga, att när jag och mina medarbetare diskuterar dessa frågor med experterna, är det fråga om en stor krets av forskare. Vi bildar oss självständigt omdömen om vad de säger.
Herr talman! Jag har studerat IVA-rapporten från 1983. Man kan konstatera att Vattenfall där beskrivs som föregångare när det gäller byggande av 400 kV-ledningar. Vidare skriver man att det rör sig om ett nyanskaffningsvärde på 10 miljarder och att det är ett mycket stort kapital som skall förvaltas. Omsorgen om de enskilda människorna skymtar inte fram. Jag beklagar mycket att den inte heller har fått tillräckligt utrymme i Birgitta Dahls svar eller i hennes inlägg i debatten i dag. Omsorgen om de enskilda människorna är nämligen det viktigaste i sammanhanget.

Herr talman! I dagens industrisamhälle kan man inte vara säker. De mest elementära kraven på en god och säker arbetsmiljö kan inte tillfredsställas. Vi kan bara se på hur det ser ut i vår värld. Världshistoriens kanske svåraste gasutsläppskatastrof i fredstid inträffade i höstas i Indien, när ett amerikanskt företag genom försummelse förorsakade att 2 500 människor avled. Vi får rapporter om gruvras med många döda. I Sverige har vi upplevt hur stora delar av Karlskoga hotades av ett gasmoln. I vår arbetsmiljödebatt har vi ännu inte löst asbestfrågorna, trots att det finns ett förbud — asbestfibrer virvlar fortfarande omkring i vår luft. Man har kunnat konstatera att när gravida kvinnor arbetar vid bildskärmar skadas med all säkerhet fostren. Allt detta är exempel på att vi inte går säkra i vår industrialiserade värld. Och trots att vi har bevis för detta genom döda, lemlästade, arbetsoförmögna människor har vi fortfarande kvar kända faror och risker i arbetslivet som skördar nya offer. Den frågedebatt som fördes tidigare i dag är ett exempel på att det tydligen måste bli ännu flera döda, lemlästade och arbetsoförmögna människor innan man gör någonting från samhällets sida. Många arbetsoch miljökatastrofer skulle kunna undvikas om alla rimliga säkerhetsaspekter beaktades och riskmomenten därmed minimerades. På kort sikt medför åtgärder för att förbättra säkerheten betydande kostnader, som naturligtvis kan minska företagens omedelbara vinster. Konflikten mellan kapital och arbete framträder tydligast på industriarbetsplatser och liknande. Den kan enbart lösas om arbetarkollektivet får den avgörande bestämmanderätten över produktionen och produktionsmedlens inriktning och användning. Den nu gällande arbetsmiljölagstiftningen genomsyras av samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare is.k. partssamverkan. Naturligtvis kan det i ett visst läge vara bra för arbetarklassen och dess förbundna med någon form av partssamverkan. Det kan vara att föredra framför arbetsköparnas egentliga diktatur. Men både i den socialdemokratiska och i den borgerliga sinnevärlden har partssamverkan nu blivit ett mål och ett slutstadium. För arbetarrörelsen måste detta vara förkastligt, vilseledande och skadligt. Arbetsgivarna i Sverige representerar några tiotusental kapitalister som lever gott, medan arbetstagarna — som det heter enligt det gängse språkbruket — är 5 miljoner människor som drabbas av arbetets risker. Mot den bakgrunden frågar man sig hur arbetsgivarpartens intressen kan få likställas med de arbetandes. Vpk anser att detta språkbruk och dessa förhållanden innebär en kapitulation, och vi har till det nu aktuella betänkandet avgivit ett antal reservationer. Därmed ger vi de socialdemokratiska ledamöterna i kammaren möjlighet att stödja de arbetandes intressen gentemot kapitalägarnas. Vi upprepar i reservationerna flera av de yrkanden som vi under årens lopp har framställt här i riksdagen. Om vi ser tillbaka kan vi när det gäller arbetsmiljöfrågorna konstatera att det under 1950 och 1960-talen uppstod nya, stora skaderisker på grund av den industriella utvecklingen. Kunskapen om dessa risker fanns, men de förebyggdes inte. I stället förnekades de. De var bagateller, sade framför allt kapitalägarna och deras experter. Men arbetarna ställde krav. Under 1960 och 1970-talen var det främst fråga om att få bort utsvettningen och förlegade arbetsformer. I centrum för arbetsmiljökraven stod bl.a. arbetstempot, olycksfallsriskerna och förbud mot användningen av asbest och lösningsmedel. Vpk och stora delar av fackföreningsrörelsen krävde att man i lag skulle besluta om en säkrare arbetsmiljö. Många steg i riktning mot en bättre arbetsmiljö har tagits under de senaste åren, dels genom en förbättrad arbetsmiljölagstiftning, dels också genom avtal. Men genomgående har riksdagsmajoriteten varit de sista att acceptera förbättringarna. Vpk har tvingats upprepa många av kraven innan de slutgiltigt accepterats av riksdagen. Det visar att riksdagsledamöterna, även de socialdemokratiska, är bakåtsträvare, men också att de krav som vpk har framfört så småningom har lett till resultat. Skyddsombudens rätt att avbryta farligt arbete, som infördes 1984, innebär ett begränsat, men dock ett faktiskt maktmedel. Rätten ger tyngd åt skyddsombudens arbete och har väsentligt förbättrat arbetsmiljön. Arbetsmiljöskadorna har minskat med mer än hälften. Användningen av asbest är i princip förbjuden. De farliga lösningsmedlen har i stor utsträckning ersatts. Veckovilan vid skiftgång har förlängts. I skyddskommittéerna har de anställda majoritet. Skyddsombudens utbildning är omfattande. Inget av det här hade varit tänkbart utan fackföreningarnas och skyddsombudens intensiva bevakning av arbetsmiljön. Riksdagen har på detta område infört en ramlag. Även om förhållandena har blivit bättre återstår dock många stora faror och som jag tidigare nämnde tillkommer nya. Riksdagens beslut innebar att arbetarskyddsstyrelsen skulle övervaka arbetsmiljön och ge ramlagen ett innehåll. Men riksdagen har inte funderat över på vilket sätt arbetarskyddsstyrelsen har fullgjort sina uppgifter, även om man år ut och år in redovisat vad arbetarskyddsstyrelsen gör, bl.a. vad gäller asbest. När vi föregående år ställde vårt yrkande svarade utskottet att motionärernainte har talat om i vilka avseenden som det finns brister i arbetsmiljölagen. Därför har vi vid årets riksmöte i socialutskottet frågat om man anser att det är ett tillfredsställande läge när det förekommer 100 dödsfall, 100 000 olycksfall, 20 000 sjukdomsanmälningar och tiotusentals förtidspensioneringar årligen. Var det detta som avsågs när man införde ramlagen? Hur svarar då utskottet i år? Jo, man framhåller fortfarande att läget är bra. Det har tillsatts kommissioner om asbest, och man fortsätter att redovisa vad myndigheterna gör. Detta sker utan att man funderar över om de kan förverkliga något av lagens målsättning. De mål som ställs upp i arbetsmiljölagen är oerhört fina. Som jag ser det visar socialutskottet i sin behandling fortfarande mycket stor nonchalans mot arbetsmiljölagens egentliga syften. Det här visar sig inte minst när vi ser på arbetarskyddsstyrelsens roll. Vi har ju under flera år krävt att arbetarskyddsstyrelsens styrelse skall ha en kvalificerad majoritet av representanter för de fackliga organisationerna. Detta krav har bestämt avvisats, eftersom det inte skulle vara förenligt med arbetarskyddsstyrelsens roll och med lagstiftningens föreskrifter om partssamverkan. I det praktiska arbetet har det dock visat sig att arbetarrepresentanterna tycker att generaldirektören lyssnar för mycket på arbetsköparna, och de har skrivit till generaldirektör Danielsson om detta. Denna framställning är nu säkerligen behandlad inom arbetarskyddsstyrelsen. Det handlar om samma kritik som vi framförde för flera år sedan, nämligen vad gäller förhandlingarna inom arbetarskyddsstyrelsen om vilken norm som skall tillämpas i anvisningar och på vilken nivå arbetarskyddet skall ligga. Det framhölls att utvecklingen beträffande datoriseringen var den senaste och utlösande faktorn, men det finns fler exempel. Beträffande föreskrifter om ventilation säger arbetstagarföreträdarna att arbetsgivarna sätter in en form av veto, som leder till att det i stället för anvisningar endast utarbetas råd på området. Vi har uttalat att det för uppfyllande av arbetsmiljölagens mål fordras en kvalificerad majoritet av fackliga representanter i arbetarskyddsstyrelsen. Fortfarande avvisar socialutskottet detta krav och låtsas inte om det. Jag vet inte om det förekommer någon persongemenskap inom utskottet vilken gör att det är nästan tabu att fundera över arbetarskyddsstyrelsens funktionssätt. Detta krav har dock en central betydelse, och man måste i detta sammanhang också fundera över ramlagstiftningens roll. Ett av de grava exemplen på det här området är användningen av asbest. Vpk krävde för 13 år sedan ett totalförbud mot asbest. Först möttes kravet med nonchalans, men i mitten på 1970-talet skärpte man sin inställning, och så småningom infördes ett principiellt förbud. Redan 1975 uttalade vi att asbesten måste förbjudas och att de dispenser som är nödvändiga skall vara exakta, tidsbegränsade och mycket sparsamma. Vad har då hänt? Fortfarande finns det mängder av dispenser i arbetslivet. Barai det senaste numret av Metallarbetaren redovisas 27 metallföretag som har möjlighet att använda asbest. Man kan därför fundera över vad som har hänt under senare år. Vilket tryck har man satt in för att få bort asbesten från arbetslivet, från byggnader, ventilationssystem osv.? Som vi ser det är det ett mycket haltande arbete som bedrivits i detta avseende, och för detta får arbetarskyddsstyrelsen och de politiska instanserna ta på sig ett stort ansvar. Nu, 13 år efter det att förbudskravet första gången väcktes i riksdagen, tillsätter regeringen en kommission, vars resultatinriktning man inte med säkerhet vet någonting om annat än att den har allmänna anvisningar om att asbesten skall bort. Men det har ju sedan länge uttalats att den skall bort. Man frågar sig nu: Kommer arbetsköparna återigen att säga nej i det här sammanhanget, och vad händer då? Det kan sägas vara huvudfrågan i nuvarande läge. Från vår sida menar vi, och det har vi sagt i reservation 1, att det enda raka är att riksdagen och regeringen handfast ser till att de generella dispenserna för Bromsbandsfabriken stoppas och att de andra dispenserna omprövas i tid. Vad som nu framför allt är utmanande, efter den debatt som förts, är att Bromsbandsfabrikens dispens skall gälla till 1986 års utgång, samtidigt som Bromsbandsfabriken enligt egen utsago på tre till fyra månader skulle kunna ställa om sin produktion så att den blir asbestfri. Fortfarande skjuter man, sedan alltför lång tid tillbaka, framför sig ett totalförbud mot asbest i nytillverkade bilar. Likaså är fallet med försäljningen av bromsbelägg och kopplingslameller ute i handeln. För lastbilar och bussar fastställer man vidare ingen exakt asbestavvecklingsplan. Man har funderat på saken, men en sådan plan måste snart genomföras för att tvinga fram ett förbud. Det bör dessutom göras en inventering av asbest i byggnader, ventilationssystem och på andra håll där asbest sprids ut i vår luft. Man tar fortfarande inget handfast grepp över hela verksamheten. Ett sådant aviseras från kommissionen, men vad händer om arbetsköparna lägger in sitt veto, som de fackliga representanterna blivit utsatta för? Hur lång tid skall det då dröja? Nej, det politiska instanserna måste ta sitt ansvar, också beträffande hanteringen. Man måste skärpa kraven på efterlevnaden av de regler som nu gäller. Vidare måste gränsvärdet för asbest sättas till noll. En av de andra frågor som är viktiga för arbetsmiljön och som medför nya faror är utvecklingen på dataområdet. Vi har föreslagit att det skall tillsättas en datamiljökommission, som kan ta ett övergripande ansvar för hela den elektroniska utvecklingen inom arbetslivet. Det sker en snabb ökning av datoriserat arbete, och härigenom förändras arbetsuppgifterna och helt nya erfarenheter görs inom arbetslivet. Det forskas en hel del om denna nya teknik, i arbetarskyddsfondens regi och i andra sammanhang. Man frågar sig: Vad blir effekten av allt detta, vem skall samla ihop de erfarenheter som finns? Vi menar att det är helt nödvändigt att inrätta en datamiljökommission för tillvaratagande av dessa erfarenheter, så att man har en beredskap innan det finns döda, lemlästade och arbetsoförmögna människor att visa upp som tvingande skäl för ingrepp. En mycket allvarlig fråga i detta sammanhang gäller gravida kvinnor som arbetar vid bildskärm. Vi har tidigare föreslagit att alla kvinnor som planerar graviditet eller som är gravida skall få ovillkorlig rätt till omplacering för att slippa bildskärmsarbete. Det vore naturligtvis helt befogat. Men i stället har det uppstått en diskussion mellan experter huruvida sådant här arbete är farligt eller inte. Eftersom farligheten inte är riktigt bevisad, eftersom det inte finns tillräckligt många skadade och döda att hänvisa till, görs ingenting. Någon självklar rätt till omplacering finns inte. Nu finns det olika experter. De etablerade experterna säger att det inte är någon fara, och arbetarskyddsstyrelsen hänvisar naturligtvis till dem i sin redovisning på området. Andra rapporter säger att en oerhört stor del av kvinnorna som arbetar vid bildskärm får missbildade barn. Vad kommer nu att hända? Arbetarskyddsstyrelsen är i färd med att utge anvisningar på området. Jag vet inte hur långt arbetet med dessa har kommit. Arbetsgivarna vill ju stoppa denna anvisning. Det var en av de utlösande faktorerna för de fackliga företrädarnas agerande. Frågan är vad det kommer för slags anvisning. I denna oerhört viktiga principiella fråga redovisar utskottet att arbetsmarknadsministern skall ta kontakt med arbetsmarknadens parter om avtal för omplacering. Vad är detta för någonting? Skall det inte stå i denna anvisning att den som planerar att bli gravid, eller är gravid, och jobbar vid bildskärm skall ha rätt till omplacering? Skall det regleras genom avtal? Det är klart att man kan följa upp en sådan bestämmelse med löneförmåner m.m. Men jag är mycket förvånad och förstår helt arbetarrepresentanterna som blir oroliga. Socialutskottet har ingenting att invända mot detta. I vanlig ordning redovisar utskottet vad myndigheter håller på med. Man funderar inte på vad ramlagen egentligen säger — att man skall förebygga skador — utan man fortsätter i samma trall som varje år och godkänner i stort sett detta. Nu har vi ju en öppning i den svenska debatten i och med att en läkare har sjukskrivit och en sjukkassa har sagt att dessa kvinnor tills vidare får vara sjukskrivna. Detta kan alltså vara en öppning — för att stilla oron, som det heter. Jag tycker att det är alldeles riktigt att man stillar oron i det här sammanhanget. Men det är en skam när det gäller svensk arbetsmiljö att man inte här tar ett riktigt grepp. Detsamma gäller säkerhetsmarginalerna i samband med gränsvärden. Under en längre tid har vi krävt en dokumentation, dels av det vetenskapliga underlaget för ett gränsvärde, dels av den bedömning som görs av arbetarskyddsstyrelsen gentemot dets.k. ekonomiska intresset. Det görs alltså både en vetenskaplig och en ekonomisk bedömning. Nu finns det en dokumentation om den vetenskapliga bedömningen. Men vad som inte finns är en dokumentation om hur man avväger det hela. Vi hari en motion tagit upp frågan om gränsvärdet för arsenik, som nu är satt till 0,05 mg/m”. I en rappport visas att det är tre gånger förhöjd risk vid 0,04 mg arsenik per m?. Är det någon tillfällighet att gränsvärdet ligger strax däröver, att vi inte har tillräckliga säkerhetsmarginaler? Det här exemplet kan säkert mångfaldigas av den som funderar över detta. Vid Rönnskärsverken fanns en arbetsplats där värdet var uppmätt. Är det inte så att arbetsgivarna av olika skäl ser till att gränsvärdena hamnar på ett läge som är acceptabelt för produktionen men icke för människan, att man inte har de säkerhetsmarginaler som är nödvändiga — och som egentligen uttrycks principiellt genom gränsvärdena? Det gäller naturligtvis maktfrågor, och de är grundläggande. Det finns en maktaspekt som är bra, nämligen skyddsombudens ställning i arbetslivet. Där skiljer sig arbetsmiljölagen från medbestämmandelagen i avsevärd utsträckning genom att skyddsombuden har makten att stoppa ett farligt arbete under en viss tid. Men sedan ingriper ju statsmakten och kan då omintetgöra ett sådant beslut. Därför har vi sagt att skyddsombudets bedömning egentligen borde gälla hela tiden. Man borde även förbjuda prestationslöner, som har ett klart samband med de höga arbetstakter vi har. En annan maktfråga gäller hur man dömer ut skadestånd i detta sammanhang. Det är alltså 100 människor som dör varje år, och det förekommer en mängd olycksfall. Trots detta döms arbetsgivaren mycket sällan till böter eller fängelsestraff. Vi har den bestämda meningen att med lagens skrivning, att både arbetarna och arbetsgivarna skall ha någon form av samarbetsansvar, kommer den dömande myndigheten att också lägga ett visst ansvar på de arbetande — trots att det i lagen klart sägs att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsplatsen. Därmed kommer ansvaret icke att utdömas i den utsträckning som skulle ske. Utskottet går förbi denna fråga och tycker att det fortfarande är bra när det gäller allt som händer på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis beklagligt att utskottet har den inställningen. Vi har också lagt fram förslag när det gäller forskning och när det gäller ämnen som innebär risk för fosterskada — det skall finnas en särskild gränsvärdeslista. Vi har en reservation om buller och en reservation om att dieseldrift i slutna rum skall upphöra. Det är 14 reservationer som vi har avgivit. Liksom under alla tidigare år är våra förslag väsentliga. Som jag sade i början av mitt anförande är jag helt övertygad om attt.o.m. riksdagen efter ett tag kommer att kunna ansluta sig till dem. Men det borde ske nu — då kanske vi kunde förhindra att människor utsätts för miljöskador.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1984/85:16 behandlas förslag om anslag till arbetsmiljö m.m. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning till arbetarskyddsverket. Vi tillstyrker också den föreslagna anslagskonstruktionen, som är ny för i år. Utskottet skriver vidare att man förutsätter att regeringen överväger om det nya systemet bör föranleda lagändring, och i så fall återkommer till riksdagen med förslag i den frågan. Ett antal motioner har väckts i detta ärende, och utskottet har på sedvanligt sätt gett dessa motioner en mycket noggrann och utförlig behandling, som redovisas i betänkandet. Jag skall, herr talman, ägna mig åt två saker, som jag tycker är de väsentligaste och som inte tidigare har behandlats vid ett flertal tillfällen här i riksdagen. Det gäller först asbestanvändningen, som också Lars-Ove Hagberg var inne på. Jag vill erinra om att arbetarskyddsstyrelsen antog väsentligt strängare bestämmelser 1981, varvid ett generellt förbud mot användning av asbest infördes. För att detta skulle kunna genomföras var man tvungen att ge möjlighet till dispenser, och sådana har beviljats i viss omfattning. År 1984, för ett år sedan, tog socialutskottet upp frågan om det inte var tid att överväga ett generellt förbud mot försäljning av nytillverkade fordon med asbesthaltiga belägg i vårt land, liksom ett generellt förbud mot försäljning av asbesthaltiga belägg när andra belägg — till bilar och andra fordon — fanns tillgängliga i landet. Vi föreslog också i riksdagen att läkarundersökning skulle erbjudas dem som arbetar och har arbetat med asbest — om de vill genomgå en sådan. Detta gav utskottet och riksdagen regeringen till känna. Regeringen arbetade mycket snabbt och utredde frågan. Detta är mycket väsentliga ting. Många människor känner oro inför asbesten — det har inte minst den senaste debatten ute i samhället gett klara belägg för. Det gäller dem som arbetar på fabriker som tillverkar dessa asbesthaltiga produkter, och det gäller alla dem som arbetar på bilverkstäder och andra verkstäder där man använder asbesthaltigt material, många gånger under svåra förhållanden. Det gäller även dem — och det är kanske det allra svåraste problemet — som måste arbeta med byggnader och maskiner som innehåller asbest, när man inte vet var asbesten finns. Många gånger vet man inte att det är fråga om asbest förän man redan har drabbats av skadan. Vi menar att det är mycket viktigt att vi får en ordentlig handlingslinje när det gäller dessa områden. Regeringen har som sagt handlat väldigt snabbt och redan tagit fram förslag i dessa frågor. Jag skall fatta mig mycket kort på denna punkt. Den har varit föremål för stora debatter här i kammaren, och det finns ingen anledning att upprepa dem på nytt. I korthet betyder förslagen att det blir generellt förbud mot försäljning av nytillverkade bilar och motorcyklar med asbestbelägg fr.o.m. den 1 januari 1987. Det innebär att de fordon som är typbesiktigade efter den tiden och som har asbestbelägg inte får säljas i landet. Kommerskollegium har redan fått i uppdrag att skyndsamt sätta i gång arbetet med det notifieringsförfarande som man föreskrivit enligt våra internationella regler. Också på den andra punkten, nämligen när det gäller allmän hälsokontroll för dem som arbetar och har arbetat med asbest, har regeringen gått riksdagen till mötes och erbjuder nu gratis hälsokontroll för dem som så önskar. Man har gått vidare, och jag förstår inte Lars-Ove Hagberg som säger att det är bra om vi får en dataoch miljökommission därför att den är absolut nödvändig, men en asbestkommission skulle vara något negativt. Jag förstår inte det resonemanget. Det har bildats en asbestkommission som skall se över de svårare delarna, de tunga fordonen, en del packningar och annat material som innehåller asbest. Denna kommission skall ledas av arbetsmarknadsministern själv, och den skall vara klar med sitt arbete redan hösten 1985. Det skall alltså göras en snabb och bra utredning på dessa områden. Det är alldeles självklart att det föreligger stora hälsorisker för många som arbetar med asbest. Vi har all anledning att ta dessa arbetares oro på allvar. Men jag förstår inte riktigt Lars-Ove Hagberg. Man får den uppfattningen, herr talman, att det är vpk och Lars-Ove Hagberg som har fört diskussionerna om asbestproblematiken här i kammaren. Jag vill då notera att det initiativ som riksdagen tog och gav regeringen till känna i fjol baserades på två socialdemokratiska motioner. Vpk hade ingen motion, de hade tydligen inte något intresse för asbestfrågorna. Detsamma gäller i år. Vpk har ingen motion om farorna i samband med användning av asbest. Vpk:s intresse för problematiken kring asbest vaknade först när kvällstidningarna och en del andra tidningar började skriva om att man kände oro ute på arbetsplatserna. Då vaknade vpk till. Så har de utnyttjat en socialdemokratisk motion och på grundval av denna lagt sin reservation. Jag vill gärna betona vad Lars-Ove Hagberg här säger att arbetsmiljön har mycket stor betydelse för många människor och att asbestfaran och andra faror skall tas på allra största allvar. Men jag måste nog säga att en av farorna för arbetsmiljön är den typ av argumentation som Lars-Ove Hagberg alltid använder i dessa frågor. Jag tycker att han utgör en fara för ett gott arbetarskydd i vårt land. Skall vi få ett väl fungerande arbetarskydd måste det baseras på sans och förnuft. Vi skall tillsammans göra det bästa möjliga på våra arbetsplatser. Jag kan efter många års arbete i industrin inte förstå att man skulle nå bättre resultat genom att stånga pannan blodig mot ett kompakt motstånd än genom att försöka samverka — och det går på de allra flesta arbetsplatser — för att uppnå en riktigt god miljö. I det stycket utgör Lars-Ove Hagberg en fara för den goda arbetsmiljön. Jag vill alltså understryka att vpk inte har tagit några initiativ i asbestfrågan på mycket lång tid. Herr talman! En annan sak som också behandlas mycket utförligt i betänkandet och som på något sätt liknar frågan om asbest är den oro som många människor känner som arbetar vid bildskärm, framför allt då gravida kvinnor. Man diskuterar hur man skall lösa problematiken med arbete vid bildskärm i samband med graviditeter. Forskarna är tämligen oeniga, och våra kunskaper är dåliga när det gäller att bedöma om detta arbete är farligt eller ofarligt. Det gör inte saken bättre för de människor som känner oro och osäkerhet, och den oron och osäkerheten ökar. Här har arbetsmarknadsministern enligt utskottets mening tagit ett bra initiativ. Hon har samlat till seminarier för att fördjupa kunskapen på dessa områden, och hon har för avsikt att ta kontakt med arbetsmarknadens parter för att avtalsvägen — vilket ofta är den snabbaste vägen — försöka lösa problemen, så att alla kvinnor som vill och som känner otrygghet vid sin arbetsplats vid bildskärmen skall ha rätt till omplacering och i annat fall ersättning. Detta initiativ är bra, och utskottet ställer sig bakom det. Herr talman! De övriga reservationerna har vid ett flertal tillfällen behandlats i kammaren, och jag hänvisar till denna behandling. Med detta yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 16.

Herr talman! Kjell Nilsson kunde inte förstå varför vi vill ha en dataoch miljökommission men är emot en kommission för asbest. Nej, vi är inte emot kommissionen — vad jag funderade över var kommissionens arbetsuppgifter och det faktum att den tillkom 13 år efter det att det första initiativet togs här i riksdagen. Det är nu tio år sedan den första skärpningen av bestämmelserna gjordes här i riksdagen, och det är flera år sedan det blev ett s.k. totalförbud. Då tillsätter regeringen, efter en stor opinion ute på arbetsplatserna, en asbestkommission — det är detta handlande eller snarare denna brist på handlande som jag kritiserat. Dessutom har man egentligen inte sagt att man vill gå vägen över ett totalförbud och hävda det förbudet, ha kortsiktiga dispenser och kräva en ändring. Det har, Kjell Nilsson, litet att göra med hur arbetarskyddsstyrelsen fungerar och om politikerna låter arbetarskyddsstyrelsen fungera som den vill, det vill säga som samarbetsorgan där arbetsgivarna har ett oerhört stort inflytande i och med de förhandlingar som där sker. Det som de fackliga representanterna säger är väl inte osant, Kjell Nilsson — jag frågar dig eftersom du själv sitter där — nämligen att arbetsgivarna kan driva de förhandlingarna mycket långt. Vi har ju nu flera exempel på anvisningar som inte har kommit fram. Kjell Nilsson vet att det finns en kraftfull arbetarmajoritet här i riksdagen för att verkligen skärpa bestämmelserna, men det ämnet undviker Kjell Nilsson. Därför är Kjell Nilsson och hans parti, som jag ser det, den verkliga faran. De nonchalerar det arbete som t.ex. mina socialdemokratiska kamrater i Metall 63 håller på med. De får slå sina pannor blodiga mot Kjell Nilsson, arbetarskyddsstyrelsen och andra, när det gäller packningar, bromsbelägg och annat, låt vara att de haft en viss framgång nu på senare tid — det gratulerar jag dem till. Nu har vi ett förbud och nu gäller det att hävda det förbudet. Vi har inte vaknat till i den här frågan — vi har hela tiden hävdat det förbudet. Vad vi gör ärattse till att tillämpningen blir så riktig som möjligt. Vi har inte vaknat till — vi har drivit den här frågan hela tiden, Kjell Nilsson. Men socialutskottet förvägrar oss här hela tiden en framgång. Ta nu ett ordentligt grepp när det gäller datafrågorna, ta ett ordentligt grepp när det gäller frågan om kvinnorna som arbetar vid dataskärmar! Vad gör Kjell Nilsson där? Han refererar fortfarande till myndigheterna, i stället för att stödja den riktiga, principiella inställning som de fackliga organisationerna står för: att låta kvinnor som planerar graviditet eller är gravida omplaceras. Hur står det till med det, Kjell Nilsson?
Herr talman! Jag förstår att Lars-Ove Hagberg behöver använda många ord för att försöka förklara varför vpk inte ens skrivit en motion om asbestfaran. Lars-Ove Hagberg säger att detta är en av de allvarligaste risker vi har ute på arbetsplatserna. Han säger att socialutskottet vägrar att göra en riktig behandling av de här frågorna. Men, Lars-Ove Hagberg, vi kan ju inte behandla vpk:s förslag om det icke föreligger någon handling som det går att behandla! Hagberg hade den otroliga turen att socialdemokrater hade motionerat om dessa viktiga frågor. Därför fick han chansen att på sedvanligt sätt reservera sig till utskottets betänkande. Den chansen hade inte Hagberg haft om inte Börje Nilsson m.fl. hade motionerat — det är sanningen. Vem som tar initiativ och verkligen driver frågorna kan man mot den bakgrunden verkligen fråga sig. Jag underströk i mitt anförande att socialutskottet i fjol tog initiativ när det gällde två mycket väsentliga frågor — det var inte vpk:s idé. De grundades på motioner till riksdagen, väckta av socialdemokrater. Där fick vi resultat med en gång genom att regeringen — snabbt och effektivt — satte i gång ett kraftfullt arbete. Vi kanske kan få stopp på införsel och försäljning av nya bilar med asbesthaltiga belägg. Vi tycker emellertid att asbestkommissionen är väldigt bra. Den kommer att arbeta snabbt och ge resultat. Vi hälsar detta med tillfredsställelse. Vem arbetarklassen och arbetarna på arbetsplatserna kan lita till, vpk eller socialdemokraterna, kan vi tvista om. Jag har dock inte samma uppfattning som Lars-Ove Hagberg i det fallet. När jag är ute på arbetsplatserna, känner jag att man har en stor tilltro till hur arbetarskyddsarbetet bedrivs i detta land. Vi har mycket kvar att göra — det håller jag gärna med om — men arbetet har också varit framgångsrikt. Rejäla resurser har tilldelats denna verksamhet.
Herr talman! Det gäller naturligtvis allvarliga frågor. Det finns nu emellertid ett förbud mot asbest. Kjell Nilsson sitter i arbetarskyddsstyrelsen. Vad tänker Kjell Nilsson på, när han lämnar 27 dispenser inom metallområdet, dispens till Svenska Bromsbandsfabriken AB till slutet av 1986 osv.? Som jag redan tidigare redovisade har vi fått igenom ett principellt förbud mot asbest. Nu handlar det om tillämpningen av detta förbud. Jag vet inte om det är tur eller inte. Också jag kan i utskottet föreslå att utskottet tar ett initiativ. Det är ingen konst att ta upp frågan. Men nu handlar det om sakfrågan. Den motion som i år väcktes av en socialdemokrat avstyrks i princip. Så frågar Kjell Nilsson: Vad är det för fel på asbestkommissionen? Föregående år föreslog Metalls vice ordförande Sivert Andersson att man skulle tillsätta just den kommissionen för att avveckla asbesthanteringen i detta land. Hans motion avstyrktes av utskottet. Kommissionen behövs inte, sade Kjell Nilsson och socialutskottet då. Man kan fundera över på vilken stol Kjell Nilsson, socialutskottet och riksdagen egentligen hamnar. Det som var fel 1984 är rätt 1985. Men det hade behövts mycket tidigare. Den som yrkade bifall till förslaget 1984 var vpk och inte socialdemokratin. När det gäller bildskärmar har Kjell Nilsson och socialdemokratin chans att göra någonting. Men vad görs egentligen? I detta fall kräver man samma bevisbörda som tidigare. Döda, lemlästade och arbetsoförmögna människor måste läggas upp i en lång rad, innan myndigheterna gör någonting, trots fackliga protester och påtryckningar från dem som drabbats. Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar lugnt och stilla anvisningar, där arbetsgivarna har ett oerhört inflytande så att anvisningarna bara blir rådgivande. Man frågar sig om det inte skulle behövas en kvalificerad majoritet av fackliga representanter i arbetarskyddsstyrelsen, som kunde hävda ramlagens målsättningar. Det är den frågan det handlar om när det gäller både asbest och bildskärmar, men den frågan går Kjell Nilsson förbi. Ramlagen ger ju möjligheter för den som är stark på arbetsmarknaden, den som representerar några tiotusental människor mot de 5 miljoner arbetarna, att här få råda över liv och hälsa. Jag hade faktiskt litet större tilltro till Kjell Nilssons sätt att fundera över arbetsmiljön. I samverkan med kapitalet når man inte den riktiga framgången. Då får vi fortfarande 100 000 döda, 10 000 olycksdrabbade och mängder av människor som råkar ut för arbetsmiljörisker.
Herr talman! Det gäller allvarliga frågor, och därför menar jag att man måste angripa dem på ett planenligt riktigt sätt med förnuft och sans. Lars-Ove Hagberg utgör ett hot mot arbetsmiljön i stället för ett värn för den. Dispens lämnas för bromsband och lameller. Skulle vi inte göra detta, skulle en mängd tunga fordon inte längre få köra. Därför måste vi ha ett övergångsskede. Då blir asbestkommissionens arbete mycket väsentligt, men den kommissionen vill Lars-Ove Hagberg inte ha. Hur gör vi, Lars-Ove Hagberg, vid ett totaltförbud mot asbest med de byggnader som finns? Vi kan inte förbjuda rivning av en gammal byggnad. Här behövs alltså ett ordentligt utredningsarbete. Det har asbestkommissionen all möjlighet att göra, och den kommer att göra det snabbt. Om nu detta hade varit en hjärtefråga för vpk, hade man i varje fall orkat skriva en motion till någon av riksdagarna 1983 85 — men icke. Intresset vaknade när tidningarna började skriva om att människor upplever asbestanvändningen som oroande. Ja visst, då är det någonting att göra politik av, och då hoppar vpk in, men något arbete dessförinnan har vi inte sett från vare sig Lars-Ove Hagberg eller vpk. Det finns en stor skillnad i fråga om synsättet vad gäller arbetsmiljöarbetet. Majoriteten i denna kammare tycker att dessa frågor skall lösas i samverkan mellan parterna. Det sättet har varit framgångsrikt. Här står Lars-Ove Hagberg alldeles ensam, och jag tycker att det är bra att han får vara ensam om en så dum inställning som han har i dessa väsentliga frågor.

Herr talman! Ett av de mera viktiga avsnitten i socialutskottets betänkande är det om asbestanvändning. Utskottet behandlar här en motion av mig från januari där jag hemställer att åtgärder måste vidtas i syfte att asbest med det snaraste avvecklas ur produktionen. Frågan om riskerna med användning av asbest har diskuteras i ett trettiotal år, men alltjämt finns det kvar i produktionen. Enligt beräkningar från fackförbunden kommer hundratusentals anställda i daglig kontakt med asbest. Oppositionen växer nu mot användningen av detta ämne, och det är nödvändigt att man arbetar i riktning mot att samhället definitivt förbjuder asbest. Mot bakgrund av de allvarliga hälsorisker som asbest för med sig finns det en stor oro på arbetsplatserna. Väldigt många som kommer i kontakt med ämnet får livshotande skador. Ca 4 000 anställda har under de senaste åren fått så svåra lungskador av detta ämne att deras besvär har godkänts som arbetsskada. Antalet arbetsskadade stiger också oavbrutet enligt rapporter från företagshälsovården, och det kan ju bara leda till en enda slutsats, att asbest förbjuds i all produktiv verksamhet och att det sker så snabbt som möjligt. Man måste ta denna fråga på djupaste allvar. Socialdemokratin kan för sin del aldrig acceptera att människor får livshotande skador på grund av brister i arbetsmiljön eller på grund av att man använder material eller ämnen som klassas som farliga. Det är därför viktigt med ett snabbt ingripande, vilket också den fackliga rörelsen kräver. Asbestproblemet har diskuterats sedan 1950-talet och under åren har lagstiftningen skärpts ett antal gånger, senast 1981. Men 38 företag får fortfarande dispens för användning av asbest. Det används alltså i stor omfattning. Under den senaste tidens debatt har det framkommit att lagstiftningen efterlevs dåligt. Kritik har riktats mot att det i många fall saknas hanteringsföreskrifter och att det inte finns erforderlig skyddsutrustning. Man har heller inte utövat någon större press på tillverkarna av ersättningsmaterial. Vi kan väl konstatera gemensamt att denna fråga inte har drivits med den kraft och beslutsamhet som fordras med hänsyn till de stora hälsoriskerna. Uppenbara försummelser har begåtts under många år. Det initiativ som socialutskottet och regeringen nu har tagit för att angripa asbestproblemet och som redovisas i betänkandet är ytterst välkommet och värdefullt. Förslaget innebär bl.a. generellt förbud för användning av asbest i vissa fordon. När det gäller asbest i övrigt ute i samhället — byggnader, fartyg, packningar, ledningar — är det den tillsatta asbestkommissionens uppgift att föreslå åtgärder. Jag ser kommissionens tillkomst som något oerhört viktigt. Kommissionen måste spela en central roll i det fortsatta arbetet. Ett brett hälsoundersökningsprogram skall också genomföras. Arbetet med de frågor som angetts i betänkandet skall vara klart till hösten, då det eventuellt skall resultera i en proposition. Jag tror det är bra att det kommer en redovisning till riksdagen ganska snart. Enligt betänkandet är det utskottets mening att målet för åtgärderna är att asbest och asbestprodukter skall försvinna från näringslivet. Utskottet avslutar avsnittet med att framhålla de allvarliga hälsorisker som föreligger med asbest och understryka behovet av snabba åtgärder. Jag vill instämma i detta. Nu har man alltså äntligen tagit ett samlande grepp på frågan. Det är nödvändigt, och jag hälsar det med största tillfredsställelse. Men vi måste också sätta in denna debatt i ett större sammanhang. Det finns, som jag sade tidigare, ca 4 000 kända fall av lungskador på grund av asbest i arbetsmiljön under de senaste fyra åren enligt försäkringskassornas statistik. Dessa siffror är mycket höga. Bakom vart och ett av dessa 4 000 fall finns en enskild individs fysiska och psykiska lidande. Ändå representerar dessa fall bara ett arbetsmiljöproblem. Vi har en lång rad andra. Många av skadorna och sjukdomarna orsakas av ämnen och arbetsprocesser som äntligen är på väg bort från svenskt arbetsliv. Men samtidigt tillkommer tusentals nya kemiska ämnen eller föreningar av sådana, och vi vet också att det tillkommer nya arbetsprocesser om vars verkningar på människan vi vet mycket litet. De fackliga organisationerna arbetar hårt och energiskt med dessa problem ute på arbetsplatserna. Det är ett tungt och svårt jobb, och därför är det viktigt att samhällets organ, vi politiker och arbetarskyddsstyrelsen tar ett stort ansvar för miljöfrågorna, för att förbättra säkerheten i arbetslivet. Jag vill med detta, herr talman, i allt väsentligt ansluta mig till detta betänkande om arbetsmiljön.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1984 85:1116, där jag står som första namn. Den rör arbetsplatsers ombyggnad i skadeförebyggande syfte. Utslagningen från arbetslivet har flera orsaker. Alltför ofta beror den på olycksfall eller ohälsa i arbetet. Ur såväl samhällsekonomisk som humanitär synvinkel är det angeläget att förhindra att människor drabbas av arbetsskador. Det är skrämmande många som årligen drabbas på grund av dåliga arbetsförhållanden, ungefär 130 000. Detta konstaterar en utredning som socialdepartementet gjort och som har fått beteckningen HS 90. Det kan gälla olika slag av invaliditet, förorsakad av olycksfall, obekväma arbetsställningar eller kemiska hälsorisker. På grund av dessa skador är det många som inte får tillbaka de arbetsuppgifter som de tidigare har haft, utan blir utslagna från arbetsmarknaden. Situationen leder ofta till förtidspension. Det visar sig också att antalet förtidspensionärer ökat ganska kraftigt de senaste tio åren. I dag uppgår de till ungefär 320 000, och kostnaderna för förtidspensionerna för 1985 är beräknad till i runda tal 16 miljarder kronor. Därför talar flera skäl för att det eventuella stödet till arbetsmiljöförbättringar ändå är en angelägen samhällsåtgärd. Förutom de svåra mänskliga lidanden som arbetsskadorna ofta förorsakar medför de stora kostnader för såväl samhälle som näringsliv. Det gäller kostnader för sjukvård, pensionering och framför allt produktionsbortfall. Vi motionärer har självfallet ingen annan uppfattning än vad statsmakterna har uttalat, nämligen att kostnaderna för en förbättrad arbetsmiljö skall ingå som en naturlig del av produktionskostnaderna. Men, herr talman, ibland kan det vara bra med starthjälp. Starthjälpen skulle kunna bestå av någon form av bidrag eller förmånliga lån. Vi har, för att möjliggöra detta, velat få till stånd en översyn för att få en samordning av de befintliga resurserna. Det skulle i ett längre perspektiv innebära en direkt besparing för statskassan, om nu resurserna utnyttjades på rätt sätt. Jag har, herr talman, inget yrkande, utan jag avser att återkomma till den här frågan vid ett annat tillfälle.
Herr talman! När det gäller historieskrivningen kan man inte låta Kjell Nilsson stå alldeles oemotsagd. För den riktiga historieskrivningen är ju den att Kjell Nilsson inte har gjort ett dugg, varken 1972, 1975, 1979 eller 1981. Han var med i socialutskottet 1975 men medverkade inte till att införa det totalförbud som föreslogs av vpk. Han satte sig emot förslaget. Jag har interpellerat i frågan så sent som 1981 under den borgerliga regeringen. Hela fackföreningsrörelsen satte sitt hopp till den socialdemokratiska regeringen. Den fick två år på sig. År 1984 kom då förslag, Kjell Nilsson. Men förslaget vad gäller asbestkommissionen avstyrktes av socialutskottet, och därmed av Kjell Nilsson, och avslogs av riksdagen. Men vad som kanske är överraskande för den som inte har ingående kännedom om saken, vilket Kjell Nilsson borde ha, är de omfattande dispenser som hela tiden förekommit. Sedan håller jag helt med Börje Nilsson beträffande arbetarskyddsstyrelsen. Det måste vara en svidande vidräkning med arbetarskyddsstyrelsens verksamhet. Det finns inte hanteringsanvisningar, inte tillräcklig press på tillverkaren, inte tillräcklig kraft och beslutsamhet. Det är just detta som jag har kritiserat. Men den socialdemokratiska regeringen har under sina två och ett halvt år inte kommit fram till detta förrän nu. Dessutom vill jag säga till Börje Nilsson att de fina formuleringarna i betänkandet har funnits ända sedan 1975. Tyvärr har de inte följts upp. Vad jag nu hoppas är inte att asbestkommissionen skall misslyckas, tvärtom. Jag är bara rädd att de fina formuleringarna innebär att man bara skall utreda förutsättningarna. Vad jag skulle vilja ha reda på är om målet är att sätta stopp för det hela. Blir det så, är ingen mer nöjd än jag i det här läget. Hittills har jag sett att arbetsköparsidan har haft alltför mycket att säga till om i detta fall. Det borde alltså finnas sådan handlingskraft som Börje Nilsson efterlyste.
Herr talman! Med hänsyn till talmannens önskan om att köra igenom listan i dag skall jag fatta mig mycket kort. Med sitt anförande visar herr Hagberg att han står ännu mer ensam vad gäller arbetet för en bättre arbetsmiljö och för en god hantering av asbestfrågan, helt utanför de strävanden som finns i denna kammare för att lösa dessa svåra problem.
Herr talman! De mest välvilliga arbetarna för att lösa detta problem finner jag om jag går till Metall, både på riksplan och på lokalplan. Jag har god kännedom om vad som händer där. Man arbetar intensivt men har fått oerhört motstånd från bl.a. arbetarskyddsstyrelsen. Man har inte heller haft någon större framgång när man talat med socialdemokratiska riksdagsledamöter, tyvärr. Det har inte lett till något faktiskt resultat. Som sagt, herr talman, hoppas jag att detta har gett arbetarskyddsstyrelsen, socialutskottet, riksdagen och socialdemokratiska ledamöter en läxa, så att det verkligen blir handlingskraft.
Herr talman! Vid nästa lokala kontakt herr Hagberg har kan han påminnas om att det finns utrymme för motioner i viktiga frågor. Det är litet försmädligt att behöva glömma bort det.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1984/85:24 om anslag till statens bakteriologiska laboratorium m.m. behandlas regeringens förslag till medelsanvisning för det kommande budgetåret liksom två motionsyrkanden rörande åtgärder mot sjukdomen AIDS och ett om hälsokontroll vid invandring till Sverige. Utskottet slår fast att alla tänkbara ansträngningar måste göras för att stoppa sjukdomen AIDS, och man vill enhälligt ge regeringen till känna vad i moderatmotionen 1984/85:1284, yrkande 1, har framhållits. Vi anser detta mycket positivt. Herr talman! Då det gäller moderatyrkandet beträffande hälsokontroll vid invandring vill jag anföra följande. Utskottet framhåller i betänkandet att ett tidigare motionsyrkande om utredning beträffande en obligatorisk lungröntgen av vissa invandrare avstyrktes 1981. Man förordade då insatser för att motivera invandrare att frivilligt genomgå lungröntgenundersökningar. Dessa skulle noteras på särskilda hälsobesked för att man skulle undvika risker för strålskador. I betänkandet framhålls att det för närvarande inte görs någon generell hälsoundersökning av invandrare till vårt land med t.ex. provtagning efter viss mall. De undersökningar som nu sker tar i stället sikte på riskerna för sjukdomar i det individuella fallet, bl.a. mot bakgrund av sjukdomsbilden i det land varifrån invandraren kommer. Utskottsmajoriteten har inga invändningar emot detta. TBC förekommer i dag knappast som inhemsk sjukdom i Sverige. Den är däremot ännu vanlig i många länder varifrån det kommer invandrare. Denna potentiella risk måste tas på allvar. Varje år tillkommer en ny årskull barn i vårt land som saknar vaccinationsskydd, och inte minst därför ser vi allvarligt på detta. Från moderat sida har vi i utskottet framhållit uppfattningen att de bestämmelser som finns på området inte är tillräckliga för att säkerställa att alla som söker uppehållstillstånd i Sverige och kommer från länder där TBC är vanlig får erbjudande om tuberkulinprov och/eller lungröntgen. Det är angeläget att så tidigt som möjligt kunna upptäcka eventuell TBC hos invandrare. Därför anser vi att effektiva åtgärder bör vidtas för att klara detta. Regeringen bör därför, anser vi, överväga lämpliga åtgärder. Alla som söker uppehållstillstånd i Sverige skall erbjudas tuberkulinprov och/eller lungröntgen. Vi hoppas att riksdagen ger regeringen detta till känna som sin mening. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservation som är fogade till betänkandet och till utskottets hemställan på de punkter där vi i utskottet är eniga.

Herr talman! I det aktuella betänkandet behandlas bl.a. statens bakteriologiska laboratorium. Frågan om SBL:s framtida organisation och uppgifter är en lång och rätt sorglig historia, och inte heller i dag kommer riksdagen att kunna fatta något beslut om SBL:s framtid. Efter betydande mödor lade den förra regeringen fram en proposition som innebar en dellösning av frågan. Den innebar att vaccinproduktionen vid SBL skulle bedrivas vid en ny myndighet, statens vaccininstitut, förlagd i anslutning till SBL. Den då nytillträdda socialdemokratiska regeringen trodde sig emellertid om att snabbt kunna utarbeta en total lösning beträffande SBL:s framtid. Därför avslog den nya majoriteten här i riksdagen propositionen. Men den friska hyn gick snart i eftertankens kranka blekhet över. En ny organisationskommitté fick i uppdrag att ånyo ta sig an uppgiften. Den lade redan i februari förra året fram sina förslag. I propositionsförteckningen för vårriksdagen finns också upptagen en proposition om SBL. En proposition har lagts om anslaget till SBL men inte om något mer. Något förslag till ställningstagande i organisationsfrågan har inte regeringen mäktat med. Hela mandatperioden 1982-1985 har alltså gått utan att den socialdemokratiska regeringen lyckats klämma fram ens en dellösning av frågan. Om man accepterat mittenregeringens förslag om inrättande av ett vaccininstitut, hade åtminstone den frågan nu varit löst och mera rationellt ordnad. Som läget nu är kan jag bara upprepa vad utskottet tidigare sagt om angelägenheten av att få frågan om SBL:s uppgifter och organisation skyndsamt löst. I avvaktan härpå yrkar ett enhälligt utskott bifall till regeringens förslag till medelsberäkningar. I betänkandet behandlas också motioner som rör åtgärder mot sjukdomen AIDS, vilket Ingvar Eriksson redan har påpekat. Utskottet är enhälligt. Det finns emellertid anledning att stryka under den djupa oro som kommer till uttryck i utskottsbetänkandet. Sjukdomen AIDS är en tämligen ny virussjukdom, som sannolikt har sitt ursprung i de centrala delarna i Afrika och som spridits till USA och Europa. I USA iakttogs sjukdomen första gången omkring år 1979, och i Sverige konstaterades de första AIDS-fallen 1982. AIDS karakteriseras av en nedsättning av kroppens immunförsvar. Det leder till svåra infektioner och i vissa fall tumörer. Sjukdomen har mycket hög dödlighet. En särskild svårighet är att tidsintervallet från smittotillfället till fullt utvecklad sjukdom varierar från några månader till minst fem år. Vi har ännu inga möjligheter att förebygga sjukdomen genom vaccination, och det finns inte heller några verksamma behandlingsmetoder. Sjukdomen har hittills uppträtt bland homosexuella och bisexuella män, men även personer med intravenöst narkotikamissbruk har insjuknat, liksom blödarsjuka och personer som fått blodtransfusioner. Antalet kända sjukdomsfall var i USA ca 8 000 i februari i år. Av dessa har ungefär hälften avlidit. I Sverige har hittills anmälts 22 fall, däribland 2 bland blödarsjuka. Av dessa 22 har 10 avlidit. Mellan 200 och 300 personer är under läkarkontroll för symtom som kan vara ett förstadium till sjukdomen. Ännu fler har konstaterats ha antikroppar mot HTLV-III, dvs. det virus som sannolikt förorsakar sjukdomen. För sex år sedan konstaterades alltså de första sjukdomsfallen i USA, och i dag är det 8 000 fall där. Det sannolika är att sjukdomen kan få samma snabba förlopp i Sverige som i USA om inte mycket kraftiga åtgärder sätts in. Det innebär en fördubbling av antalet fall var sjätte till nionde månad. Vi står alltså inför en mycket skrämmande utveckling. Snabba och resoluta åtgärder måste sättas in. Det gäller att nå fram till de riskutsatta grupperna med relevanta åtgärder. Homosexuella och bisexuella män, narkotikamissbrukare, prostituerade etc. måste nås med informationer om vilka möjligheter det finns att skydda sig genom att förändra sitt beteende. För blödarsjuka och personer som får blodtransfusioner är situationen annorlunda. För att skydda dessa krävs att blod och blodprodukter är fria från smitta. Det är självfallet utomordentligt angeläget att åtgärder vidtas för att hindra spridning av AIDS genom blod och blodproduktsmottagare. Socialstyrelsen har i det syftet nyligen utfärdat föreskrifter och allmänna råd angående AIDS. De är för närvarande under tryckning. I dessa föreskrifter sägs att blod och plasma för transfusion, liksom för tillverkning av blodprodukter, inte får tas från personer som tillhör vissa grupper. Till dessa hör personer som visat sig ha antikroppar mot HTLV-III-viruset, homosexuella och bisexuella män, personer som sedan 1979 missbrukat narkotika intravenöst samt sexualpartner till dessa grupper m.fl. Som framgår av detta är det ytterst angeläget att hitta metoder att spåra HTLV-III-virus. Det finns i dag sådana metoder, som kan tillämpas i stor skala. Socialstyrelsen framhåller i en skrivelse till hälsooch sjukvårdsnämnderna, som sannolikt sänds ut i dag, att det är mycket viktigt att denna möjlighet tas till vara. Enligt socialutskottets mening måste alla tänkbara ansträngningar göras för att snabbt hindra spridningen av sjukdomen AIDS. Människor måste naturligtvis kunna kräva att de inte skall utsättas för allvarliga hälsorisker till följd av blodtransfusion. Utskottet stryker under att nödvändiga resurser utan dröjsmål måste ställas till blodcentralernas förfogande för kontroll av lämnat blod. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen ger regeringen till känna att erforderliga åtgärder snarast bör vidtas för att de undersökningsmetoder som finns tillgängliga skall kunna tas i bruk vid landets blodcentraler. Jag yrkar, herr talman, bifall till denna hemställan. Den tredje frågan som behandlas i betänkandet gäller hälsokontroller vid invandring. I en moderat motion har tagits upp frågan om hälsokontroll vid invandring från länder där TBC är vanlig. De moderata ledamöterna i utskottet har reserverat sig till förmån för bifall till denna motion. Hälsokontrollen för invandrare organiseras litet olika beroende på hur invandrarna kommer till landet. De organiserat överförda flyktingarna, dvs. kvotflyktingarna, erbjuds en inledande hälsoundersökning redan under vistelsen i mottagningsförläggning. De asylsökande erbjuds hälsoundersökning på utredningsförläggning eller i övrigt under väntetiden. De som fått uppehållstillstånd som flykting erbjuds en uppföljande hälsoundersökning i mottagningskommunen. För den här verksamheten har socialstyrelsen utfärdat allmänna råd, som utkommit nu under våren. I dessa allmänna råd sägs att personer med smittosamma sjukdomar särskilt måste uppmärksammas. I hälsoundersökningen som skall erbjudas bör ingå bl.a. kroppsundersökning och provtagningar, t.ex. tuberkulinprov. Utskottet stryker under att man inte kan bortse ifrån att TBC ännu är vanlig i många länder. Detta förhållande måste tas på allvar. Det är därför viktigt att den undersökande personalen vid den inledande socialmedicinska intervjun noggrant utreder om någon kommer från eller har passerat ett område där TBC förekommer och, om så är fallet, erbjuder den undersökte tuberkulinprov eller lungröntgen. Utskottet har alltså ställt sig mycket positivt till syftet med motionen. Därför förefaller det mig som om den moderata reservationen är överflödig. I den sägs nämligen i stort sett samma sak — att alla som söker uppehållstillstånd i Sverige och som kommer från länder där TBC är vanlig skall erbjudas tuberkulinprov. Det är alltså precis vad också socialutskottets majoritet förordar och vad som kommer att bli en följd av de allmänna råd som socialstyrelsen nu har utfärdat. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på reservationen och bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 24.
Herr talman! Utskottets ordförande säger att vår reservation verkar onödig. Bakgrunden till den är ändock att vi ser mycket allvarligt på det som har skett. Vi är också angelägna om att de regler som nu i vår har utfärdats skall räcka till, men vi är inte helt övertygade om att så blir fallet. Jag vill gärna redovisa varför vi ser allvarligt på detta problem. Jag kan här återge det fall som också omnämns i den motion som Ingegerd Troedsson har väckt. En ung kvinna från Sydostasien kom för drygt två år sedan till Sverige. Efter ett par månaders utredning på grund av allmänna symtom togs slutligen en lungröntgen, som visade att kvinnan var smittad och att hon hade en stor kavern. Patientens dotter, som var född i Sverige, hade också blivit smittad av en primärtuberkulos. Utredningen gav vid handen att patienten, när hon tillsammans med släktingar hade anlänt till Sverige, hade sänts till ett läger i södra delen av landet. Där upptäcktes att en bror till henne också hade TBC. Han behandlades för detta, men någon uppföljning av övriga släktingar gjordes tydligen aldrig. En sådan utfördes i stället nu, varvid det visade sig att det fanns ytterligare en syster som för tillfället vistades på en folkhögskola i norra Sverige. När hon undersökts visade det sig att hon också hade den här sjukdomen. Det är exempel som dessa som gör att vi vill trycka mycket hårdare på att dessa undersökningar verkligen görs och att alla få chans att genomgå dem. Vi tror att man behöver vara ännu mer aktiv än vad som troligtvis blir fallet även med de nya reglerna.
Herr talman! Jag vill bara understryka att skillnaderna mellan majoritet och reservanter inte består i att vi skulle se olika allvarligt på den här frågan. Majoriteten anser att det som motionärerna är ute efter nu har uppfyllts i och med att socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd om att hälsoundersökningar skall erbjudas dem som kommer från länder där TBC finns. Det är precis detta som reservanterna efterlyser. Vi är alltså i sak ense, och det är därför jag tycker att reservationen var litet överflödig.
Herr talman! Vi får hoppas att utskottets ordförande har rätt i sin bedömning och sin förhoppning. Vi kommer att följa utvecklingen med intresse.